Efter 'samråd med första kammarens talman får jag föreslå, att kammaren måtte "besluta att vid sammanträde onsdagen den 24 innevarande januari företaga val åv valmän och suppleanter för utseende ' av fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret jämte suppleanter för dessa fullmäktige. Ordet lämnades härefter på begäran till |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

Herr talman! Fröken Sandell har frågat mig, om jag ämnar företa några särskilda åtgärder med anledning av de alarmerande rapporterna beträffande följderna av fri försäljning av starköl, och herr Yngve Hamrin i Jönköping har frågat mig, om man från regeringens sida överväger att avbryta pågående försöksverksamhet med fri försäljning av starköl på grund av de nedslående erfarenheter som gjorts. Med hänsyn till frågornas likartade innehåll vill jag lämna följande gemensamma svar på dem. Försöksverksamheten har pågått cirka 2 månader och kan inledningsvis antas föranleda en viss stegrad efterfrågan. Av statistiska uppgifter rörande antalet fyllerifall under den gångna delen av försöksperioden jämfört med motsvarande tid år 1966 framgår emellertid att antalet fyllerifall varit i stort sett oförändrat i de berörda länen. Det torde ännu vara för tidigt att dra några slutsatser av den här verksamheten. Det missbruk av starköl som eventuellt kan tillskrivas den friare försäljningsformen är beklagligt men enligt min mening inte så entydigt eller av sådan omfattning att verksamheten i dess nuvarande skede bör ändras eller avbrytas. Det resultat som försöksverksamheten är avsedd att belysa skulle då icke uppnås. Jag kommer emellertid även i fortsättningen att med största uppmärksamhet följa utvecklingen av pågående försök och, om det visar sig erforderligt, vidta åtgärder för att förhindra negativa verkningar av försöksverksamheten, varvid man även, om så är nödvändigt, får räkna med att försöken avbryts.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sträng för svaret. Min fråga var föranledd av de alarmerande rapporterna från de två försökslänen beträffande fri försäljning av starköl i Göteborgs och Bohus län och i Värmlands län. När försöksverksamheten började den 1 november blev det en verklig rivstart i konsumtionen. Tyvärr var det till stor del ungdom som svarade för den ökade konsumtionen. Det var följderna av denna ökade konsumtion som föranledde en rad orosyttringar från olika myndigheter i de båda försökslänen. I samband med den debatt som uppstod med anledning av att vissa skolmyndigheter i Värmland krävde ett stoppande av = försöksverksamheten framkom att kontrollstyrelsen inte givit skolöverstyrelsen tillfälle att yttra sig innan beslutet om försöksverksamheten fattades. Detta har bl.a. generaldirektören i skolöverstyrelsen, Hans Löwbeer, djupt beklagat.

Jag utgår från att finansministern då stöder sig på de rapporter som kontrollstyrelsen och alkoholpolitiska utredningens representanter har lämnat från den resa som de gjorde. Den sammanfattning som har gjorts med anledning av vad som verkligen har skett i vårt län Värmland är något förvånande. Jag har i min hand ett diskussionsprotokoll från ett av de sammanträden som hölls när dessa representanter var i Värmland. Det uttalades, enligt protokollet, bekymmer från såväl skolledning, socialvård, polismyndighet och skyddskonsulenten. Vad jag emellertid bedömer som viktigast är ett uttalande från en elevrepresentant — ett uttalande från ungdomen direkt.

Jag är tacksam över att finansministern säger att han kommer att följa detta med uppmärksamhet. Han gav, tyckte jag, i sitt svar ändå en viss förhoppning om att om försämringen på detta område fortsätter, så är han beredd att vidta åtgärder.

Herr talman! Herr Lidgard har frågat om jag är i tillfälle att redovisa, vilka åtgärder som skolväsendets statliga myndigheter vidtar för att inhämta de kommunala huvudmännens synpunkter på för dem kostnadskrävande pedagogiska innovationer.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret som jag har fått. Jag tar naturligtvis fasta på den positiva inställning till kommunerna som detta svar andas. Skolstaten är ju faktiskt en av de tyngsta posterna — för många kommuner kanske den allra tyngsta posten — i den kommunala budgeten. Därför är dessa frågor mycket intressanta och betydelsefulla för kommunalmännen när de har att syssla med kommunens ekonomi. Det är naturligtvis riktigt, om man från statligt håll vill invända att kommunerna får statsbidrag i mycket stor utsträckning till en hel del kostnadskrävande uppgifter, framför allt till lärarlöner. Men det är ändå en mångfald utgifter som stannar på kommunernas egen kassa. Det är underhåll, det är i viss utsträckning byggnader, det är undervisning och materiel, skolmåltider och det är — det har ju på senare tid blivit en betydande post — hjälpmedel i undervisningen, Det är egentligen det sistnämnda som har uppkallat mig till denna fråga. De nya pedagogiska metoderna utgår ju i mycket stor omfattning från utbildningsdepartementet, från skolöverstyrelsen och från de statliga organ som länsskolnämnderna utgör. Dessa statliga myndigheter väntar sig väl också att den undervisande verksamheten ute i skolorna skall kunna bedrivas med de moderna hjälpmedel som växer fram och som redan finns i mycket stor utsträckning. Det är bandspelare, radiooch TV-apparater, projektorer och allt vad man nu har av olika apparaturer och tillbehör till dessa. Nu är man väl i de kommunala skolstyrelserna medveten om att dessa hjälpmedel tyvärr drar dryga kostnader. Jag har själv på den tiden jag fungerade i en skolstyrelse varit med om nödvändigheten av att på ett antal år lägga ut kostnaden för en till synes så enkel sak som mörkläggningsgardiner i skolhusen för att man. där skulle kunna använda sig av projektorer och audio-visuella hjälpmedel. Detta ger en liten antydan om hur pass besvärligt det kan vara för kommunerna.

Herr talman! Det är riktigt att vi i det budgetarbete, vars resultat är statsverkspropositionen, har prioriterat sådana frågor som pedagogiskt utvecklingsarbete och fortbildning. Jag tror inte att herr Lidgard och jag har några delade meningar på den punkten. Nu är det så att kommunerna är med i denna process och har hälsat den med positivt intresse. Kommunerna är informerade på två sätt — dels genom det remissförfarande som alltid tillämpas i sådana frågor gentemot enskilda kommuner och gentemot kommunförbunden, dels genom överläggningarna i statsbidragsfrågor. Vi har visserligen sökt förenkla statsbidragsfrågorna. Vi kan ju t.ex. inte gärna införa mörkläggningsgardinsbidrag, utan vi försöker hålla bidragen mera generella. Kommunerna är emellertid med dels informationsmässigt, dels också på så sätt att de tar del i själva beslutens framväxt. Det finns också speciella möjligheter för kommunerna genom det s.k. Finnskoga-Dalby-bemyndigandet, som innebär att inbesparade medel för lärarlöner kan användas för t.ex. inköp av materiel eller anställning av annan personal än lärare. Det pedagogiska utvecklingsarbetet är viktigt. Där har vi en av de stora och viktiga vägarna att göra den gigantiska apparat som vårt utbildningsväsende är rationellt och effektivt. Men det får ske i ett samspel mellan de statliga myndigheterna och kommunerna — och naturligtvis också, herr Lidgard, berörda personalorganisationer.

Herr talman! Jag kan väl också betyga att det inte förefaller finnas några större meningsskiljaktigheter mellan herr Palme och mig i denna sak. En av orsakerna till att jag tagit upp denna fråga var att problemet kom upp till diskussion på den Skolvecka som vi hade här i Stockholm i januari månad. Det blev där en liten diskussion om vem som egentligen har ansvaret för att den materiel som behövs — närmast hjälpmedlen — också finns ute i skolorna. Jag vill som min uppfattning ge uttryck åt att det samspel, som undervisningsministern här talade om, bör ta sig ett klart och direkt uttryck i någon form av överenskommelse med kommunerna. När man kommer med nya hjälpmedel, skall kommunerna känna sig förpliktade att införa dessa. Generaldirektör Löwbeer hade ett diskussionsinlägg i skolveckodebatten som föranleder mig uttala att det inte skall överlåtas åt lärarorganisationerna att behöva förhandla med kommunerna om att den nödvändiga materielen skall finnas ute i kommunerna. Herr LöÖwbeer sade, att lärarna kommer och gnölar och gnäller på skolöverstyrelsen och tillade: Varför inte gå till kommunerna? Jag har den mycket bestämda uppfattningen att skolöverstyrelsen eller andra statliga myndigheter, som är initiativtagare på detta område, också har ett ansvar för att det finns erforderlig materiel. Annars kan man inte kräva av lärarpersonalen att den skall bedriva undervisning efter de nya pedagogiska metoder, som det så mycket talats om.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat mig, om jag uppmärksammat de stora olägenheter som fjolårets oktoberstormar förorsakat televerkets abonnenter i enköpingsoch västeråstrakten och om jag vill vidta åtgärder för att underlätta för telefonabonnenter, som två till fyra veckor inte kunnat erhålla av dem abonnerad service, att få viss eftergift i fråga om abonnemangsavgift eftersom verkets förpliktelser gentemot dem inte kunnat fullgöras. Den som genom stormskador på ledningsnätet och därav föranledda avbrott i telefonförbindelserna inte kunnat utnyttja sin telefon under viss tid har möjlighet att vända sig till vederbörande lokalförvaltning inom televerket med begäran om avdrag på abonnemangsavgiften. Sådant avdrag medges under förutsättning att det inte varit fråga om endast ett kortare avbrott.

Herr talman! Då herr Ferdinand Nilsson har blivit förhindrad att närvara just nu, ber jag att på hans vägnar få framföra ett tack till kommunikationsministern för det positiva svaret. Jag har ingen anledning att göra några ytterligare reflexioner utom den att jag hoppas att abonnenterna blir informerade, så att de kan ansöka om restitution, om de så önskar.

Herr talman!

Dess namn är »Nu — om människans villkor», och bokens innehåll ifrågasätter om det någonsin blir ett »sedan» för de generationer som kommer efter oss. En snart obotlig miljöförstöring pågår omkring oss. Ansvaret läggs på politikerna. De baserar sitt handlande på kortfristiga mål, på tarvlig flirt med en nyckfull väljarskara, på uppammande av dess enklaste instinkter och mest lättantändliga fördomar. Så lyder slutomdömet i boken om människans villkor. Vi tvingas att godta de brutala sanningarna om människans situation, och boken är därmed en väsentlig händelse, en politisk happening.

Anklagelserna mot ledande politiker mister en del av skärpan i bettet, när man visar upp, såsom i årets statsverksproposition, vad som faktiskt uträttas för att bringa Sveriges naturresurser in under samhällets vård och kontroll. Regeringen har så snart den upptäckt allvaret i den förstörelse av luft, vatten, jord och djur som pågår omkring oss tagit buntvis med frejdiga initiativ i avsikt att mota de fortsatta härjningarna.

Jag har alltid haft svårt att förstå den nedvärdering av väljarnas instinkter och omdöme som är modern i somliga kretsar. Själv har jag aldrig upplevt att ett auditorium — vare sig i glesbygd eller tätort — har reagerat surt eller klunsigt inför allvarliga livsfrågor, förutsatt att inte talaren själv har behagat göra taktik, polemik eller dialektik av sitt ämne.

Till dem hör alltså miljöpolitiken. Den påbörjade kampen mot kloakvatten i sjöarna, oljeutsläpp vid kusterna, kvicksilver i fisken, svavelluft i lungorna, bullerterror i flygkorridorerna — ja, hela nedlortningen av naturen — bär inom sig fröet till en folkrörelse eller folkstorm, om kampen inte förs med tillräcklig kraft.

Jag syftar här på övergången från tjock till tunnare, svavelfattig eldningsolja i 64 statliga fastigheter i Stockholm. Fördyringen, som för närvarande beräknas till ca 775 000 kronor per år, är inte större än att kommuner, allmännyttiga bostadsföretag, privata fastighetsägare och industrier bör kunna övertygas om att det är värt att följa exemplet. Ett livsviktigt problem som detta med vår miljö måste angripas ur alla anfallsvinklar, och jag tycker att regeringen är värd en eloge för dess uppenbara strävan att samordna sitt handlande på miljöpolitikens område. Det utesluter inte att jag har några randanmärkningar att tillfoga. Till finansministern skulle jag vilja rikta en vädjan att inte dröja med en sådan omläggning av energibeskattningen att de svavelfattiga eldningsoljorna gynnas och beskattningen alltså blir styrande i denna stora hälsofråga. Om vi konsumenter i sinom tid får ta kostnadsfördyringen för detta på varupriserna — priserna för industriprodukter och lägenheter — så bör vi kunna kompenseras härför genom åtminstone en liten förskjutning av skattetrycket från fysiska personer till bolag. För övrigt tror jag inte att det är möjligt längre att säga som Gunnar Sträng i svaret på ett par interpellationer i höstas, att det kan finnas industrier i vårt lands glesbygder där man även i fortsättningen skulle kunna elda med tjock olja »utan att något händer», som finansministern uttryckte det. Ty luftföroreningarna låter sig inte avgränsas i luftrummet av vare sig regionala eller nationella gränsdragningar; och skall regeringen driva en aktiv luftvårdspolitik får den redan nu börja arbeta på det europeiska planet. Till statsrådet Wickman, som i mars tänker lägga fram en proposition om inrättandet av styrelsen för teknisk utveckling, med stort forskningsstöd att fördela till hela raden av forskningsaktiviteter, och även till försvarsministern vill jag vädja om att också FOA inneslutes i den forskningspolicy som skall bedrivas av den nya styrelsen. Ty det är angeläget med ökad insyn även i FOA, angeläget att inte viktiga delbeslut inom den kärnvapentekniska och den kemiska och biologiska stridsmedelsforskningen fattas på för låg nivå och driver utvecklingen i fåror som de politiskt ansvariga instanserna för sent uppmärksammar. Till näringsministern vill jag också rikta den förhoppningen att det nya statliga utvecklingsbolag, som regeringen tänker inrätta i syfte att stimulera industriella innovationer, får klara författningsdirektiv att varje nyhet som erhåller bolagets, skattebetalarnas, ekonomiska stöd skall bevisligen vara ofarlig ur alla de miljöaspekter som vi nu bevakar. Den tekniska utvecklingen får inte kasta ut barnet med badvattnet, men det är just vad som sker när man hänsynslöst nedlortar färskvattentillgångar som bort bevaras för barnens och barnbarnens generationer. Det blir våra efterkommande som med rätta fördömer oss om vi efterlämnar åt dem en genomsjuk värld där parasiter och mikrober förstört både flora och fauna. Till statsrådet Camilla Odhnoff skulle jag därför vilja säga — om hon var här, men hon kan läsa det i protokollet — att hon bör satsa hela sin sakkunskap som docent i växtfysiologi på regeringens miljöpolitiska arbete. Till statsministern har jag redan tidigare sagt vad jag alltid har tyckt, nämligen att en familjeminister är ett påfund av männens könsrollstänkande och familjen inget arbetsområde som i och för sig bör brytas ut ur sitt sammanhang och förbehållas just en kvinna. När den familjepolitiska reform, som aviseras till vårriksdagen, är beslutad borde Camilla Odhnoff få tid och ges resurser att bli en arbetande medlem av en ministerarbetsgrupp, som inom statsrådsberedningen tar hand om och koordinerar miljöpolitikens alla skiftande problem.

Det är visserligen ett tillspetsat omdöme av en framsynt och förtvivlad man. Men att realpolitiken ofta är närsynt får vi nog erkänna och att realpolitiken trivs särskilt bra i finansdepartementet ligger så att säga i sakens natur. Jordbruksministern har inte fått för nästa budgetår de anslag till naturvårdsverket och naturvårdsforskningen, som verksamheten och situationen kräver, och han behöver en plattform med stödet av en enig riksdag för att bedriva räddningsarbetet för vår miljö med all den kraft som vi i denna kammare vet att han mäktar. Jag skall nu övergå till att tala litet om den globala miljöfråga som u-landsproblematiken utgör. Annandag jul satt jag på läktaren i Björns trappor där provies och vuxna sympatisörer fastade tillsammans till förmån för u-hjäl pen, och jag lyssnade till hur tongivande representanter för socialdemokratin, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna med inlevelse och elegans diskuterade både takten i utvecklingshjälpen och vad som är de aktuellaste åtgärderna inom den. Det visade sig att alla för dagen tyckte att handeln var den viktigaste faktorn i underutvecklingen och talade så övertygat om tullfrihet och tullpreferenser som mera intressanta än den egentliga anslagsfrågan. Även ungdomens olika påtryckningsgrupper har i år utvalt handeln med u-länderna som sitt favorittema. Det är för all del naturligt — med den andra UNCTAD-konferensen så nära förestående — att man vill försäkra sig om att regeringen ger den svenska delegationen positiva och progressiva direktiv med sig till New Delhi. Och så har alltså skett vid utrikesnämndens sammanträde i tisdags, av tidningarna att döma. Men jag har ett behov av att varna för en alltför ensidig betoning av handelspolitiken. Den kan bli och den har tidigare visat sig vara ett gömsle, ett skalkeskjul, för dem som vill förminska betydelsen av ökade ulandsanslag på budgeten eller avleda uppmärksamheten från dem. Sanningen är ju att vi inte alls kan kvantifiera de vinster som u-länderna skulle kunna göra ens om de svenska tullarna avvecklades helt på alla ulandsprodukter. Endast 1 procent av u-ländernas totala export går till Sverige. Endast 2,5 miljarder kronor betalade vi 1966 för varor som vi köpte från u-länderna. Högst 150 miljoner kronor i tullmedel skulle vi behöva avstå om vi gjorde alla u-landsprodukter tullfria. I årets statsverksproposition beräknas att hela inkomsten av tullmedel under nästa budgetår sjunker till 880 miljoner kronor. Hur mycket mer som Sverige skulle kunna importera och konsumera av u-landsvaror, om importen förbilligades med låt oss säga 150 miljoner kronor vid passagen över svenska gränser, beror ju på efterfrågans elas ticitet och är alldeles oberäkneligt. De många hundratals miljoner kronor, som man antyder att u-länderna skulle kunna förtjäna på frihandel med Sverige, är nog tyvärr mycket uttryck för önsketänkande. Det betyder alls inte, att det är oviktigt att ge u-länderna alla de tullpreferanser som vi kan åstadkomma. Men de handelspolitiska förutsättningarna att hjälpa u-länderna har mycket blygsammare proportioner än vad man vill göra gällande. Särskilt bör nog de yttra sig försiktigt som är ivrigast att klappa på dörren till EEC.

Nej, med talet om tullättnader för uländerna skall vi inte dölja för oss att det viktigaste i u-landsbiståndet alltjämt är de synliga anslagen över budgeten. I väntan på en särskild proposition senare i vår upptar statsverkspropositionen en preliminär ökning av u-landsbiståndet med 100 miljoner kronor. Det motsvarar, herr talman, det minimibelopp i ökning som jag begärde som u-landsminister för drygt ett år sedan och som var väl motiverat redan då. Men det är cirka dubbelt mot vad finansministern vid samma tillfälle ställde i utsikt för 1968/69, så att lite har det ändå burit frukt att det bråkades om u-hjälpen i fjol i det »dårarnas paradis» där Gunnar Myrdal menar att vi lever. Hur en plussning med 100 miljoner kronor skall räcka för de växande anspråk som världsnöden ställer på ett välbärgat land som Sverige får väl den särskilda propositionen med långtidsplan för u-hjälpen försöka klara ut. Vi skall enligt finansministern betrakta 1968/69 med försiktig optimism och hoppas på en något större produktivitetsstegring under 1968 än under 1967, nämligen 3,5 procent. Vi har sedan mitten av fjolåret en klar bättring i valutabalansen. Jag skall inte dröja mig kvar vid de skiftande bedömningarna av bytesbalansen under senare år och hur beräkningarna så ofta har gäckats. Det räcker med att fastslå att valutabalansen nu är i huvudsak återställd. Något hinder finns alltså inte av den anledningen att ge u-hjälpen mer av en rivstart i den nya långsiktsplanen, vilket den skulle behöva för att uppnå 1-procentmålet enligt regeringens målsättning, nämligen 1974/75. Med bruttonationalproduktens nuvarande tillväxttakt och om inga lågkonjunkturer slår av på den takten får u-hjälpen mycket svårt att ens med 25-procentiga höjningar hinna i kapp. Men detta kommer jag att utveckla närmare i en motion i ämnet. För det budgetår som kommer efter nästa, det budgetår som står med ena benet i 1970-talet, blir det alldeles nödvändigt med ett betydligt större kliv framåt för u-hjälpen än vad en 25 procentig ökning kan ge. För detta budgetår och än mer för de påföljande budgetåren kan sålunda behövas större statsinkomster än vad finansministern planerar för nu. Nu förbereder finansministern sin proposition om nya momsen. Han tänker ställa persontrafiken utanför mervärdeskatten. Vi är flera som tycker att han bör ompröva den ståndpunkten. I svenska folkets budget ingår resor med minst 11 procent — det var siffran år 1958 — och på en total privat konsumtion av 66 miljarder kronor gör detta över 7 miljarder på resekontot. En moms med 10 procent skulle ge statskassan vid pass 700 miljoner kronor. Men viktigare är den kupering som därmed skulle kunna ske av de svällande utlandsresorna med deras tryck på valutabalansen. I finansplanen räknas med en ökning av resorna utomlands med 10 procent bara under år 1968. Det negativa turistnettot stiger med hela 20 procent. Och jag förmodar att president Johnsons uppmaning till sina landsmän att inhibera europaresorna inte hann påverka den kalkyl som nationalbudgetdelegerade skickade till tryckning vid jultiden och att alltså det underskott i bytesbalansen som turistvalutorna svarar för kan öka med ett par hundra miljoner kronor. Nu har Finland infört en reseskatt, ett blygsamt diminitivum med 10 mark per resa, men det visar en positiv attityd till själva förfarandet att låta även turistresorna dela den övriga konsumtionens betingelser. Så har Danmark devalverat. En nordisk överenskommelse om gemensamt utformad momsskatt på turistresor utomlands borde ha en god jordmån just nu. Tillsammans bör det inte vara så svårt för de nordiska länderna att begära dispens från § 7 i internationella valutastadgan och erkänna att president Johnsons nya utspel har medfört svårigheter även för oss. Säg sedan inte, att det är omöjligt på grund av sammanhanget med den kollektiva trafiken inom Sverige, därför att — som det står i finansplanen — det skulle medföra för denna ett sämre kostnadsoch konkurrensläge i förhållande till privatbilismen. Finansministern har alla möjligheter att anpassa skatterna på bilar eller motorbränslen så att konkurrensläget blir oförändrat. När för övrigt energibeskattningen lämnas utanför momsen, men enligt herr Strängs löfte skall överarbetas med hänsyn till miljövården, bör även där kunna ske förändringar som de kollektiva trafikmedlen kan kompensera en moms med.

Herr talman! Med anledning av att jag råkar vara en av de tre debattörer annandag jul i Björns trädgård som fru Lindström hänvisade till i sitt anförande, må det tillåtas mig att säga några ord. Fru Lindström hade som lyssnare i debatten mellan en socialdemokrat, en folkpartist och en kommunist tydligen fått uppfattningen att vi alla tre ville ge prioritet åt handelspolitiska åtgärder framför det direkta statliga biståndet när det gäller hjälp till u-länderna. Jag vill understryka att jag för min del icke ansluter mig till en sådan prioritetsordning. Såvitt jag kunde förstå var det endast kommunistledaren som mycket klart deklarerade att i dag är handelspolitiska åtgärder av det slag som kommer att behandlas vid UNCTAD-konferensen långt betydelsefullare än ett direkt statligt bistånd. Det hör inte till mina vanor att försvara folkpartiet, men jag tror att även folkpartitalaren vid detta möte intog samma ståndpunkt som jag, eller rättare sagt att inte han heller ville ansluta sig till kommunistledarens speciella prioritetsordning. Fru Lindström säger vidare att detta sätt att skjuta fram handelspolitiken kan tjäna som ett skalkeskjul för dem som inte tillräckligt snabbt vill öka det direkta statliga biståndet. Den kritiken drabbar i så fall det kommunistiska partiets företrädare. Jag tycker i och för sig att det kan vara intressant att notera hur den kommunistiska uppläggningen i u-landsfrågorna håller på att förskjutas. Ännu för ett eller annat år sedan hette det från det hållet att vi inte borde nöja oss med 1 procent av bruttonationalprodukten i u-hjälp, utan att vi borde satsa 5 procent. Numera heter det att först kommer handelspoli tiken, därnäst kommer hjälp till s.k. nationella och sociala befrielserörelser, och först i tredje rummet kommer det direkta statliga biståndet. Här har skett en ideologisk och taktisk förskjutning, sannolikt under intryck av diverse spekulationer inom den s.k. nya vänstern. Men det betyder också att klimatet i vår u-landsdebatt i viss mån förändrats, att vi får nya frågeställningar och och att de som i likhet med fru Lindström och mig är angelägna om en snabb ökning av det direkta statliga biståndet kan få anledning att försvara sig mot angrepp från ett nytt och oväntat håll.

Herr talman! Med anledning av vad f.d. statsrådet Ulla Lindström yttrade om miljövård och sådana frågor så må det tillåtas mig att göra ett litet historiskt referat över dessa frågor. Får jag då påpeka att centerpartiet 1951 väckte en motion om vattenvården. Den bifölls av riksdagen och föranledde tillsättande av vattenvårdskommittén, som framlade en rad förslag i ämnet. För fem, sex år sedan framlade centerpartiet en stor miljömotion i 69 punkter för att åstadkomma bättre miljövård. Vi tackar givetvis regeringen för den senkomna hjälpen. Den är lika välkommen fast än den är sen. Det har redan debatterats så många ekonomiska och andra aspekter på statsverkspropositionen att jag skall försöka att inskränka mig till ett par frågor. Jag uppehåller mig först något vid en fråga som direkt eller indirekt har anknytning till vårt inflationistiska läge. Jag skall sedan beröra ett par skolfrågor. Vid riksdagsdebatten om den nya markvärdeskatten sade en ledamot av riksdagen, att den nya jordförvärvslagens tillämpning kraftigt bidragit till att höja jordpriset. Den uppfattningen är nog till en hel del riktig, ty vi har samtidigt haft en stegrad inflation. Den har medfört att allt fler icke jordbrukare använder jorden som objekt för kapitalplacering. Därvid har man i den ökande konkurrensen om lämpliga kapitalplaceringsställen och i förväntan på en fortsatt inflation överbetalt gårdarna. I den konkurrensen har de som skall ha sin utkomst av jordbruket givetvis kommit i kläm. Samtidigt med den privata spekulationen har de kommunala jordförvärven i de flesta fall legat på en alltför hög prisnivå. Det är förvånande med vilken iver som exempelvis vissa städer inköpt det ena lantbruket efter det andra flera mil från aktuell bebyggelse och till mycket höga priser. Det är svårt att i detta se en vettig ekonomisk handlingslinje, särskilt med tanke på kommunernas goda möjligheter numera att skaffa sig den mark som behövs. Jag tvivlar på att sådana uppköp kan vara ett allmänintresse. Däremot har denna prisstegring resulterat i onödig fördyring av produktionsbasen för livsmedel och därigenom kommit att bli till förfång för de flesta. Jordbruket i sin helhet lider en uppenbar skada av denna kapitalplaceringsjakt, vilken nu pågått en tid och särskilt intensivt de två senaste åren. Om den inte nu kommer att bromsas av den inträffade konjunkturnedgången, så kommer det att bli hart när omöjligt för exempelvis en lantbruksnämnd att kunna lägga fram en vettig finansieringskalkyl åt dem som, trots allt, skall försöka bruka denna jord. Lantbruksnämndernas inflytande på den här utvecklingen är mycket begränsad. De har ju numera mindre möjligheter, ty det är många köp som sker utan att lantbruksnämnderna ens blir underrättade därom, exempelvis alla kommunala och likartade förvärv. Tyvärr är jag nödsakad att konstatera att denna fria jordspekulation rest många hinder för de unga, som försöker etablera sig i yrket. Ingen tror väl heller på allvar att en storleksrationalisering är det allena saliggörande medlet. Det bästa åskådningsmaterialet härvidlag är den fabriksmässiga animalieproduktionen. Vi har nu fått en stark försämring av prissättningen på dessa produkter. Många frågar sig: Hur går det om kurvan går ytterligare neråt? Lantbruksnämnderna har nu möjlighet att satsa pengar via statsgarantin i denna storproduktion. Hur starka kan de »aktierna» vara? Blir det en rimlig satsning? Är det klokt av staten och av allmänheten att placera pengar i så priskänsliga företag? Det vore mycket intressant om man på den punkten kunde få ett svar från regeringen eller få reda på dess uppfattning härom. Många anser att det rationellt skötta familjeföretaget har den största produktionsstabiliteten och den minsta konjunkturkänsligheten. Men det kan kanske inte producera till så billiga priser som storföretagen, frågar kanske mången. Jag vill svara, att det i många fall mycket väl kan konkurrera med de största enheter. Det är därför att produktionskostnaden belastar vissa produkter så ensidigt att den manuella arbetskraftens andel i vissa fall kan beräknas vara mycket ringa även för familjejordbrukaren. Därtill har denna företagsform en del andra fördelar, vilka på sikt måste ha ett betydande värde för samhället — värden som vi har anledning att fundera över när arbetslöshet och konjunkturdämpning gör sig gällande. Dessa frågor kommer säkerligen i framtiden att kräva sin speciella observation. Herr talman! Jag vill så övergå till ett helt annat område, nämligen skolfrågorna. Skolbyggnationen har i flera år varit ett mycket brännande kapitel. Grundskolans utbyggnad föranledde allt starkare krav på en utökning av skolbyggnader. Detta krav blev direkt verifierat av den förteckning över angelägenhetsgraderade skolbyggnadsföretag som länsskolnämnderna 1966 upprättade. Av den framgick det nämligen, att det för de närmaste fem åren fanns ett skolbyggnadsbehov på inte mindre än 2 280 miljoner kronor för enbart grundskolan. Att effektuera en sådan utökning stöter givetvis på ganska besvärliga samhällsekonomiska problem. Den extra investeringsram på 210 miljoner kronor, föranledd av arbetsmarknadspolitiska skäl som riksdagen i fjol beslutade, lättade den prekära situationen något. Det är av vikt för en kommun att i got tid kunna få en översiktlig plan på vad den kan tilldelas i fråga om anslag och byggnadskvot, inte minst när det gäller skolbyggen. Att planera och igångsätta ett byggnadsprogram under yttersta tidsnöd föranledar mycket stora extrakostnader som annars skulle kunnat undvikas. Vi hälsar därför med största tillfredsställelse, att den nye departementschefen utökat de långsiktiga planeringsramarna, genom vilka kommunerna kan erhålla förhandsbesked på byggnadskvot. Det är ett bra steg i rätt riktning. Centerpartiet hade vid fjolårets riksdag i en motion påpekat, att vi snarast måste överväga att göra skollokalerna mera anpassningsbara till undervisningen enligt de nya moderna metoder som mer och mer vinner insteg. Undervisningen enligt VGL-metoden — växlande gruppoch lagarbete — samt sammanhängande arbetspass och ämnesblock skulle kunna både förbilliga byggenskapen genom att spara utrymme och ändock ge effektiv undervisning. En samordning av byggbeställningarna såväl som ytterligare utvecklande av prefabricerade byggelement är strävanden i samma riktning. »Bygglådemetoden» håller också ytterligare på att utvecklas av SÖ:s arbetsgrupp för detta ändamål. I huvudtiteln omtalas, att dessa beräknas bli färdiga först om ytterligare ett år. Vi hade hoppats att detta arbete hade gått snabbare än som tydligen blivit fallet. Det finns redan nu privata byggnadsfirmor i gång för byggnader enligt denna metod, men ett »dubbelt grepp» på frågan kanske ger en ännu bättre lösning. Herr talman! Jag tror det finns anledning att betona och framhålla att vem som än utför dessa planlösningar så bör en mycket effektivt arbetande kontakt etableras mellan planerare och skolornas arbetande personal. Låt pedagoger i olika skolstadier, såväl som den administrerande och ekonomiska personalen, få delta vid utformningen av planerna. Deras erfarenhet bör tillvaratas vid anläggandet av dessa byggnader. Ett förbilligande av skolbyggandet kan säkert ske. Men ännu är vi inte där. Skolöverstyrelsen tror tydligen det, eftersom man redan i år vill sänka bidragsunderlaget för skolbyggnader till kommunerna. Men detta är väl ändå att inkassera en väntad vinst i förskott. Till detta kommer att man i sin lovvärda strävan att lära kommunerna sparsamhet hotar med att ta bort statsbidragen ifall kommunen i fråga Ööverskrider de projekterade kostnaderna. Om något sådant skulle kunna hända kunde man uppenbarligen bli av med ganska stora statsbidrag. Den tankegången har utlöst en mycket skarp reaktion hos de berörda kommunförbunden. De har i skrivelse till Kungl. Maj:t framfört sina åsikter. Därför är det säkerligen klokt av statsrådet att i dessa frågor överlägga med kommunoch landstingsförbunden. Huruvida en godtagbar lösning bör kunna uppnås ligger väl dock i det fördolda. Statsrådet begär ändå tydligen en fullmakt in blanco av riksdagen. Trots att statsrådet uttalat att Sö har rätt i princip, är han dock som sagt uppenbarligen beredd att förhandla. Jag tror emellertid ändå att det vore klokt att lägga fram ett mera preciserat förslag, innan riksdagen i vår tar ställning i denna fråga. Herr talman! Får jag sedan endast helt kort beröra en annan utbildningsfråga, som dock ännu inte torde ha kommit längre än till en färdig utredning. Det är yrkesutbildningen. Dess snara utformning är mycket angelägen därför att frånvaron av fasta linjer för denna utbildning säkerligen bidragit till grundskoleelevernas proportionellt snedvridna linjeval. Vi har, som många vet, skolor där ibland ända upp till 90 procent av eleverna har valt teoretiska linjer. Det är naturligtvis inte en riktig fördelning. En klarare profil åt yrkesutbildningen tror jag skulle göra det mycket lättare för eleverna att studieorientera sig på ett mera meningsfullt sätt. Utredningen vill uppenbarligen skapa en skola som både ger yrkesutbildning och fortsatt allmänbildning i språk och orienteringsämnen, och det är mycket bra. Men möjligheten att utöver dessa allmänna ämnen och linjens yrkesämnen kunna välja ända upp till 12 veckotimmar av andra ämnen i s.k. fritt tillval gör en dock mycket betänksam. Onekligen måste denna tid tas från linjens yrkesundervisning. Faran för en alltför starkt uttunnad yrkesundervisning är påtaglig. Jag hoppas, herr talman, att propositionsskrivarna försöker förverkliga det mål som yrkesutbildningen bort göra, nämligen att ge eleven en yrkesskicklighet med hjälp av precisa kunskaper och färdigheter, så att han eller hon som nyanställd får en god utkomst av anställningen. Jag tror att för mycket fritt tillvalsplotter kan äventyra den målsättningen. Det har signalerats en yrkesutbildningsproposition i år. Med tanke på den tilltagande arbetslösheten i vissa aka demikeryrken och den väldiga tillströmningen av studenter vid icke spärrade linjer blir det förmodligen i elfte timmen som en ny giv i yrkesval och utbildningshänseende bjudes ungdomen. Problemet att göra yrkesutbildningen lika attraktiv som annan gymnasial utbildning kan kanske få de studerande att även reflektera på icke akademiska yrken. Annars kommer strömmen till universitetens fria fakulteter att vålla många problem. Det är uppenbart med de prognoser som nu föreligger. Det är ju utomordentligt svårt att beräkna antalet studerande, och de prognoser som hittills gjorts har slagit fel i hög grad. Jag har sett en uppgift från statistiska centralbyråns tendensstatistik. Där gjorde man i höstas ett försök att beräkna antalet studenter, som under samma höst blev inskrivna vid de fria fakulteterna. Den beräkningen översteg med mer än 6 000 det beräknade antalet 15 000 — närmare 40 procent! Man ser i detta svårigheten att beräkna den tillströmning, som uppenbarligen nu sker. Länsarbetsnämnderna i Uppsala, i Göteborgs och Bohus län samt i Malmöhus län har också i höst kraftigt varnat för att den stora frekvensen studerande i dessa linjer kommer att vålla mycket stora problem, när de söker arbete. Arbetslöshet hotar alltså uppenbarligen redan på detta område. Det vore alltså alla skäl för regeringen att klargöra sin uppfattning om detta läge. Ett låt-gå-system kan inte tolereras, allra minst av de här berörda. Statsråden Palme och Moberg är inte här närvarande i kammaren, men jag hoppas, herr talman, att de skall finna det möjligt och anse det värdefullt för kammaren att vid något tillfälle under dessa remissdebattsdagar ge en upplysning om regeringens syn på dessa allvarliga problem. Många av dem, som söker sig till den akademiska utbildningen, har säkerligen sett fram emot ganska välavlönade platser. När de nu är färdiga, är det överfullt av sökande. Otryggheten inför framtiden känns betungande, och en trygghetsskapande arbetsmarknadspolitik behövs även på detta område.

Herr talman! Vi har under denna remissdebatt, liksom vid många andra tillfällen, diskuterat produktionsökningen i landet och förutsättningarna för densamma. I det sammanhanget har vi ofta glömt bort människorna och särskilt de människor, som på ett eller annat sätt kommer i skuggan genom dessa åtgärder. Effektivitetskravet, som behärskar hela vårt näringsliv, driver fram en ökad centralisering av människorna till tätorter, vilket i sin tur leder till en utarmning av glesbygderna. Standardklyftan mellan människorna i tätorterna och dem som bor i de mindre livskraftiga bygderna ökar steg för steg. Glesbygdsproblemet är därför en samhällsfråga av allra största intresse. Jag avser att i detta anförande något vidröra detta problem, inte minst i belysning av statsverkspropositionen. En glesbygd som kontrast till en tätort kan vi finna över hela landet. Detta är inte, som man ofta i debatten tänker sig, en speciell norrlandsfråga, även om formatet är litet olika i olika delar av landet. Vad man i första hand tänker på är de gamlas problem i glesbygderna. Deras andel av den totala folkmängden på dessa orter ökar allteftersom de unga och arbetsföra människorna flyttar bort. Därför är det inte ovanligt att numera träffa på en hel by, där samtliga människor är folkpensionärer. Dessa blir mer och mer isolerade sedan kommunikationerna försämrats. Poststationerna försvinner, affärerna försvinner, provinsialläkarstationen har ingen innehavare osv. De blir därför lätt bortglömda, och de är i regel människor som gör litet väsen av sig. De resonerar i allmänhet så här: Det går väl i min tid — några år till — och sedan finns det inga människor här i byn. I samband med propositionen om lokaliseringsstöd utlovade regeringen att glesbygderna — även sådana som inte kunde få del av lokaliseringsverksamheten — skulle genom särskilda åtgärder tillförsäkras en tillfredsställande social och kulturell service. Det var 1964, och nu skriver vi 1968. Därför bör man ha rätt att fråga efter de utlovade åtgärderna. I ett interpellationssvar i andra kammaren strax före jul sade inrikesministern att enligt hans uppfattning har vi råd att klara problemen i glesbygderna. Således kan det inte vara regeringens uppfattning att ekonomiska svårigheter lägger hinder i vägen. På regeringens uppdrag arbetar en forskningsgrupp som hittills redovisat sin syn på problemen i en broschyr, »Gammal i glesbygd». Gruppen synes satsa på framför allt vetenskaplig forskning och utredningar som troligen tar lång tid. I broschyren påträffas inga nya konkreta grepp på problemen utan mest en uppräkning av möjligheter som redan finns tillgängliga. Jag tror att problemen för de gamla i glesbygderna i första hand kräver praktiska åtgärder och konkreta lösningar i människornas vardagsmiljö, åtgärder som kan sättas in snabbt — medan de gamla lever, ty sedan, när bygden är öde, är de meningslösa. De människor som bor och verkar i dessa bygder känner själva problemen, vilka måste lösas efter lokala förhållanden. Att få fram forskningsresultat som passar hela landet torde därför vara ganska svårt. Jag vill instämma i vad professor Bylund yttrade i detta sammanhang förra hösten. Han sade då, att man inte längre behöver vänta på vetenskapliga undersökningar och beslut om åtgärder utan att åtgärderna kunde vidtas ändå. I det här sammanhanget har också riksdagsman Gösta Skoglund uttalat, att tiden nu är inne att övergå från ord till handling. Också däri vill jag livligt instämma. I statsverkspropositionen redovisas ett belopp av 5 miljoner kronor i statsbidrag till kommuner för försöksverksamhet och undersökningar rörande åldringsproblem. Detta är en god idé som vi hälsar med tillfredsställelse. Men beloppet synes alltför blygsamt, alldenstund det förefaller att kunna plottras ut på praktiskt taget alla tänkbara åtgärder och experiment över hela landet utan någon egentlig, planerad styrning. När resultaten kommer fram, vet man inte heller. Huvuddelen av kostnaden torde väl få bäras av kommunerna, och det blir dessa som också får försöka kläcka idéerna. I den nämnda broschyren, liksom i många andra sammanhang, påpekas kraftigt att dessa problem är kommunernas angelägenhet. Det är självklart att kommunerna måste fungera som verkställande organ. Men när det gäller kostnaden är det nog litet optimistiskt att räkna med att kommunernas möjligheter räcker till. Jag vill än en gång upprepa, att såväl regeringen som riksdagen har lovat att ta sig an dessa uppgifter. Det löftet bör också infrias. En annan idé som man för fram är att kommunblocksbildningen skulle förbättra situationen för de gamla och lösa hela problemet. Det är en åtgärd som jag inte tror mycket på. Om man sammanlägger några likartade svaga kommuner, ökas inte möjligheterna till förbättringar. En livskraftig tätort kan ta sig an kringliggande kommuner, men problemet kommer i alla fall att öka i viss utsträckning, därför att centralorten blir mer avlägsen. En viss risk är ju att den sociala verksamheten koncentreras till den nya centralorten mer än vad tidigare har varit fallet. Man har också tagit upp skatteutjämningen och talat om att den reglerar förhållandena så, att utgifterna inte blir betungande för kommunerna. Det är en sak som jag inte heller vill erkänna, ty kommunerna har faktiskt kommit till den översta gränsen av möjligheterna att utdebitera. Det är säkerligen ett ytterst allvarligt problem för många kommunalmän och kommunalkvinnor hur kommunen skall klara nya utgifter när man har utnyttjat skatteuttagsresurserna till det yttersta. En möjlighet är även att låta de gamla flytta till pensionärshem eller ordna bostäder för dem i tätorterna. Det är naturligtvis en möjlig åtgärd, men vi skall ha klart för oss att dessa gamla är så många, att en sådan lösning kräver en så stor byggnation att vi inte hinner med att åtstadkomma den, medan de gamla finns i livet. En viktig detalj i hela problemet är bygdernas kommunikationer. Jag skall inte ta upp hela detta område utan bara konstatera den besvikelse som man känner över att vägbyggnadsanslaget är ett av de få anslag i årets statsverksproposition som är oförändrat, trots prisökningarna. Därtill kommer att av det föreslagna anslaget går en större del till Europavägar och riksvägar än tidigare, varför anslaget till vägar av mindre format minskar. Det är just dessa senare vägar som i första hand betjänar glesbygderna. Framkomligheten på vägarna under alla årstider är ett grundvillkor för service i bygderna. Därför bör det vara en angelägen uppgift för statsmakterna att förbättra vägkommunikationerna. Man kan även tänka sig ökade anslag till den enskilda väghållningen. Den åtgärden kan vidtagas, att vägförvaltningarna svarar för snöröjningen på vintern. Många gamla blir isolerade i sina stugor och i sin bygd därför att de varken orkar med eller har möjlighet att öppna väg genom snövallarna. Framkomliga vägar i glesbygderna är inte bara en angelägenhet och ett intresse för de människor som bor där. Vi har numera ett mycket stort behov av fritidsområden, vilket gör att de enskilda vägarna gott kan betraktas som ett allmänt samhällsintresse. När det gäller åldringarnas kontakt med omgivningen är telefonen ett utomordentligt hjälpmedel. Den skänker trygghet, och den kan förenkla och förbilliga hjälpverksamheten som de gamla är i behov av. Jag kan inte finna annat än att det skulle vara en utomordentligt god form av service åt gamla i avlägsna stugor och i ensliga bygder att alla fick sin egen telefon i stugan. Skulle det vara orimligt att ge dem telefon gratis? Det skulle förbilliga mycket av den annars nödvändiga servicen. Det vore också ett sätt att infria löftet från år 1964. Det är en rad andra konkreta åtgärder som kan vidtagas nu, utan att man väntar på utredning. Låt mig nämna busstrafiken, där SJ har huvudansvaret, och möjligheten att posten åtar sig en viss form av varudistribution då lantbrevbärare, som oftast är utrustad med bil, ändå kör fram genom bygden. Man kan också öka statsbidraget till hembhjälpen. Den allmänna planeringen och mycket, mycket annat är likaså viktiga angelägenheter, som man omedelbart skulle kunna främja. Det synes mig angeläget att man inte väntar på tidsödande utredningar utan omedelbart griper sig an med problemen.

Herr talman! Även om flera talare i gårdagens stora debatt, ja, de allra flesta, berörde arbetslösheten, trygghetsfrågorna och den oro för framtiden, som många människor i detta land känner, kommer också jag att i någon mån syssla med dessa bekymmer. Vid många tillfällen under årens lopp, i remissdebatterna och i andra sammanhang, har risken och faran för en hotande arbetslöshet tagits fram men lättsinnigt vinkats bort. I dag är dock denna olycka ett faktum som det inte går att vinka bort. Därför kan det inte vara oriktigt att konjunkturerna och arbetsmarknadsläget dominerar årets remissdebatt och att det blir en mängd talare som yttrar sig i detta ärende. För något år sedan gjordes uttalanden från det socialdemokratiska partiet som tydde på att man själv trodde att man hade lyckats skapa en sådan ordning att vi kunde räkna på en ständigt bestående högkonjunktur med full sysselsättning. Nog måste det vara svårt att förstå vad det skall tjäna till att i statsverkspropositionen, vid framträdanden i radio och TV, i den socialdemokratiska tidningspressen o.s.v. försöka göra en skönmålning av läget, att med trollkonster söka bortförklara arbetslösheten och säga, att den nu inte är så stor som den var vid en del tillfällen i slutet på 1950-talet. Ordandet om att arbetslösheten inte är så farlig står inte i överensstämmelse med de belopp man begär till beredskapsarbeten och andra åtgärder. När antalet arbetslösa redovisas skall man enligt min mening räkna med både dem som mistat sitt arbete och av den orsaken håller på att omskolas, och dem som är på beredskapsarbete. För dem som blir arbetslösa är denna omskolning en värdefull tillgång, och gärna må så många som möjligt vara sysselsatta med vidareutbildning — men viktigt är att det verkligen finns arbete inom det yrkesområde till vilket den arbetslöse blir omskolad; detta har ju redan framhållits i debatten. Det är ingen lyckad ordning att i längden leva på omskolning eller att den omskolade inte får något arbete. Visst är det bra med beredskapsarbete, men sysselsättningsproblemen löses inte med denna typ av arbete; för en lösning fordras många fler arbetstillfällen på den allmänna arbetsmarknaden. Erkänner regeringen och regeringspartiet att vi har en betydande arbetslöshet, ja, då har regeringen ändå handlat framsynt och bra — vad regeringen uträttar är alltid det bästa tänkbara! Detta är gamla melodier som så väl känns igen. När bekymren hopas och det blir problem som regeringen inte kan klara av, säger man att detta beror på internationella händelser, man gör ett svep ut över världen för att finna en förklaring till vad som inträffar. När däremot någonting inträffar som man tror medborgarna sätter värde på är det alltid regeringens förtjänst. Hur man än vrider och vänder på problem går det inte att komma ifrån den uppfattningen att det allra största ansvaret för det tillstånd som i dag råder i vårt land när det gäller sysselsättningen och kostnadsläget ligger på regeringen; ansvaret måste läggas där det verkligen hör hemma. Det finns anledning att ytterligare framhålla — det kan inte framhållas för ofta — att vi inom högerpartiet har sagt så många gånger och under så lång tid att tryggheten för människorna hotas och försvinner beroende på kostnadsstegringarna. Man löser inte bekymren för näringslivet genom en socialistisk insyn utan det är det allvarliga prisoch kostnadsläget, som måste angripas. Vad som är mera viktigt och betydelsefullt än insyn och kontroll från socialistiskt styrda organ är att det blir ett mera näringsvänligt klimat för näringslivet. Det går nämligen inte att komma ifrån att det klimat vi alla har att leva i har skapats av den socialistiska politiken. Säkert har inte de som makten har väntat att den socialistiska politiken skulle medföra en stigande arbetslöshet. Dagens situation är för socialdemokraterna en stor överraskning. I denna debatt liksom i den allmänna debatten sedan statsverkspropositionen avlämnades har det talats om att regeringen och finansministern har gjort en alltför optimistisk bedömning av framtiden. Att regeringen det år då det är valår målar framtiden i ljusa och vackra färger är också en vanlig företeelse som vi har upplevt många gånger förr. Vi har på nytt fått erfara att regeringen målar allt som har uträttats och allt som man avser att uträtta i ljusast tänkbara färger. Enligt finansministerns mening lever vi i ett ekonomiskt gott klimat och har en i stort sett lyckosam tillvaro. Som det alltid har varit och alltid kommer att förbli är det svårt att spå för framtiden. Kanske är det en tillgång för alla, även för en finansminister, att ha en allmänt optimistisk inställning. Men då finns det också en avsevärd risk att det kan bli många och obehagliga överraskningar. Ingen kan svara för att här blir en bättre och uppåtgående konjunktur i slutet av året, ingen kan svara för att vi har nått botten i konjunktursvackan. Vilka bekymmer kommer vi inte i den situationen att möta, om det skulle vara en bra bit kvar till bottenläget? En god mätare på de bekymmer industri och näringsliv har haft under årens lopp och de svåra konjunkturer som man räknar med är att så många industrier har startat företag och byggt utomlands, vilket också har berörts i debatten. Skall den takten fortsätta eller kanske öka ännu mer, kommer det att inverka inte obetydligt på arbetstillfällena för våra svenska arbetare och tjänstemän. Det förhållandet att den svenska industrin har känt sig lockad eller mer eller mindre tvingad att bygga utomlands har hittills blivit alltför litet uppmärksammat. Sysselsättningen = vid svenska företag utomlands ökar fem gånger snabbare än inom industrierna i Sverige. År 1965 arbetade 191 000 personer i svenska företag i främmande länder. På fem år har antalet anställda fördubblats. I Sverige ökade sysselsättningen under samma tid med endast 10 procent. Det är inte bara de stora företagen som byggt industrier utomlands, utan hemma i industribygderna när det gäller textilindustrin är det ett stort antal som söker sig utomlands. Företag som är något så när stora tycker detta är nödvändigt om de skall överleva. Textilföretagen möter när det gäller importen en orimligt hård konkurrens, som många gånger förts på tal här i riksdagen. För att möta denna hårda konkurrens måste de med en allt större del av sin produktion flytta utom lands. Hur många textilföretag är det inte som förlägger en allt större del av tillverkningen till t.ex. Portugal eller andra länder. Det skulle vara av intresse att riktigt få klarhet i vad som har inträffat under de senaste åren. Hemma i textilbygderna har under denna tid frågats allt oftare: Vill man verkligen här i landet ha en textilindustri eller inte? Det uttalande som John Ericsson — vanligen kallad »Kinna» — i går gjorde om textilindustrin vill jag hälsa med stor — tillfredsställelse. Textilindustrin är, som han framhöll, starkt koncentrerad till Borås och södra delen av Älvsborgs län. Det var en helt riktig redogörelse för textilindustrins ställning som vi i går fick lyssna till. Jag delar helt uppfattningen, att en stabilare ställning för textilindustrin måste uppnås, ty denna industri kan, som herr Ericsson framhöll, inte i längden leva bara på rekommendationer att den skall rationaliseras. Nog hade det varit av värde om dessa uttalanden om textilkrisen hade gjorts tidigare från detta håll, men, som ordspråket säger, bättre sent än aldrig. Jag har således intet att erinra mot herr Ericssons uttalande utan vill bara stryka under den förhoppningen, att dessa synpunkter på textilkrisen och handelspolitiska åtgärder av regeringen så snart som möjligt skall bli omsatta i praktisk handling, så att såväl arbetare som företagare i textilindustrin i dess helhet får en bättre och mera tryggad ställning. Det kanske kan tillläggas, att det finns fler industrier även i andra branscher som säkert på samma sätt behöver uppmärksammas och skyddas. Under de senaste dagarna har det skrivits i tidningarna och talats mycket om ett rätt stort textilföretag i min kommun, Gefa AB i Tranemo, eftersom detta företag lägger ned driften vid en fabrik i Ljusdal och en fabrik i Nykroppa med sammanlagt 180 arbetare. Statsverkspropositionen m.m. Jag känner väl till detta välskötta företag. På en militärleverans sparade staten cirka en halv miljon kronor därför att tillverkning skedde i Portugal. Om tillverkningen för denna leverans hade kunnat ske vid företagets fabriker i Sverige, hade kanske ändå inte fabrikerna i Ljusdal och Nykroppa kunnat hållas i gång under så lång tid framöver. Konkurrensen från länderna med låga arbetskostnader är så hård att driften kanske ändå fått läggas ned. Men det skall inte gå till på det sättet, att textilvaror till svenska försvaret skall tillverkas utomlands därför att det blir litet billigare, samtidigt som staten får ta mycket betydande kostnader för den arbetslöshet som uppstår. Jag vill också säga några ord om jordbruket och dess framtid. Visst är det många ute på rena landsbygden som känner en stark besvikelse. De har under många år utfört ett hårt och strävsamt arbete men känner sig nu överflödiga efter det beslut som fattades om jordbrukets framtid vid den senaste riksdagen. Vad som blev en överraskning, vad man inte räknat med, var att beslutet om vårt framtida jordbruk skulle tilllämpas på sätt som nu sker. Att man på många håll känner denna besvikelse beror på att nedläggningen av jordbruk går så fort och att de rationaliseringspengar, som staten ställer till förfogande, bara skall användas i de bättre jordbruksbygderna. Det råder misstämning på olika håll, och man anser detta beslut om jordbrukspolitiken vara olyckligt. Under en följd av år har 50 000 hektar åkerjord årligen lagts ner, och under en tioårsperiod har inte mindre än 490 000 hektar jordbruksmark tagits ur produktionen. Sedan det senaste beslutet fattades i riksdagen har lantbruksstyrelsen, som Carl Eskilsson berörde i sitt anförande i går, gjort en utredning som visar att fram till 1975 skall ur produktionen plockas bort och försvinna 600 000 hektar åkerjord, och. sedan fram till 1980 skall ytterligare 1,1 miljon hektar försvinna — sammanlagt mer än en tredjedel av hela landets åkerareal. I den utredning lantbruksstyrelsen har utfört har man för kommunblocken i hela landet beräknat, hur stor den odlade arealen kommer att vara om tio till tolv år. Jag tillhör själv en bygd där det enligt utredningen skulle inom flera kommunblock fram på 1980 talet finnas kvar bara 26 procent av den åkerareal som nu brukas. Med de normer som nu har utarbetats för statliga lån och bidrag kommer utvecklingen att gå i den riktningen. Ute på landsbygden, ute bland jordbrukarna, är det inte många som inser värdet i att genom stor brådska driva bort jordbrukarna från bygden och att stora delar av våra vackra svenska bygder med levande liv skall försvinna och bygden förvandlas till en dyster ödebygd. Vi borde komma ihåg ati dessa tiotusentals jordbrukare som nu direkt eller indirekt uppmanas att lämna sin yrkesutövning inte har varit till något besvär för samhället. De har skött sig själva, de har många gånger haft ett hårt och strävsamt liv, och de har framför allt inte upptagit någon plats tidigare i långa arbetslöshetsköer. I stora delar av vårt land har jordbrukarna även tillgång till skog, och om inte jordbruket givit önskat resultat har skogen fått fylla ut och nödvändiga inkomster hämtats därifrån. Nu har marknadssituationen inom skogsbruket blivit besvärande. Priserna på skogens produkter har dalat nedåt en lång följd av år — dalat nedåt i en sådan omfattning att mycket stora skogsarealer inte längre lämnar något rotnetto vid avverkningar. Otryggheten har spridit sig även till skogens folk. Det är ovisst när skogskonjunkturerna kommer att vända till det bättre, och man kan säkert räkna med att denna vinter blir den mörkaste i skogs brukets historia sedan början av 1930 talet, något som även kommer att sätta spår i den framtida handelsbalansen. Från domänverket har uttalats, att det inom stora delar av Norrlands inland sedan flera år är förlustbringande att tillvarata virkesproduktionen. Prisutvecklingen efter 1965 har skärpt detta förhållande. Det har vidare lämnats uppgift om att en jämförelse mellan antalet revir inom Norrland som gick med förlust 1960 respektive 1966 visar att antalet ökat från 19 till 27. Förlusterna har ökat från 5 till 12 miljoner kronor. Den av domänstyrelsen uppgjorda budgeten 1968 balanserar på 405 miljoner kronor med en beräknad vinst på 53 miljoner kronor, samtidigt som man konstaterar att vinsten 1967 inte blev, som man räknade med 15 miljoner, utan bara 5 miljoner kronor. Även om man planerar att byggnader och vägar skall underhållas på ett mera sparsamt sätt är det nog ovisst om det blir som man beräknat 1 procents överskott eller ingen behållning alls. Till sist vill jag bara konstatera att, trots den enorma omfattning årets statsverksproposition har, finns det avsnitt som på ett enastående sätt får leva på svältkost. Vi tar våra allmänna vägar. Trots att bilskatten stiger med 50 procent, trots att bilarnas antal ökar med cirka 7 procent om året och under åren 1950—1970 kommer att öka med mer än 2 miljoner, får vägarna ändå vara nöjda med en mager svältkost. Till byggandet av allmänna vägar är anslaget sedan några år oförändrat eller 610 miljoner kronor, och när det gäller vägunderhållet sker i förhållande till behovet en obetydlig ökning. Den vägplan som en gång antagits av riksdagen skulle vid en jämförelse visa att detta anslag på 610 miljoner kronor räknat i 1956 års penningvärde skulle vara betydligt över 1090 miljoner kronor. Herr talman! När den dag är inne, då vi får en ny regering, finns anledning till en förhoppning om att den blir mera biloch vägvänlig än den nuvarande.

Herr talman! Vårt land framstår för många som mycket högt utvecklat, både industriellt och i mänskligt relationshänseende, även om borgerligheten gör allt för att framhålla motsatsen. Ingen av oss här vill ändå påstå ait allt är idealiskt eller färdigbyggt. Visst finns det fortfarande mörka fläckar på vårt lands demokratiska sköld, och innan vi fått bori dessa tycker jag att ingen av oss skall få helt godkänt. Vad jag här mest tänker på är att vi fortfarande och ständigt tycks löpa risken av arbetslöshet, en arbetslöshet som för närvarande är oroande. Vi har för länge sedan lämnat det gamla patriarkaliska samhället, och ingen vill givetvis ha det tillbaka. Vi har en arbetsfördelning där företagen sköter sitt, sett ur företagens synpunkt, och där samhället får ta hand om de mänskliga problemen. Företagsekonomerna anser ju att det lönar sig att friställa folk, och den uppfattningen är ju allmänt accepterad. Priset för dessa lönsamhetskalkyler blir allt oftare friställda arbetare, tjänstemän och eit flertal andra. Dessa friställda människor uppfattar säkerligen inte vårt samhälle som tryggt att leva i. Olika arbetsmarknadsforskare har gjort s.k. nedläggningsstudier, och med stor samstämmighet kommit fram till att en stor del av den friställda arbetskraften inte kan finna nytt arbete. En annan grupp får visserligen behålla sin arbetsplats inom «företaget men tvingas därigenom till omplaceringar, innebärande försämrade löner. Bortåt 100 000 människor berörs årligen av dessa förändringar. Detta är ett gigantiskt problem som inte kan lösas enbart av företagen, och inte heller under nuvarande betingelser helt av samhället. Skall vi klara dessa problem som vi alltmer kommer att ställas inför i vårt lilla land, måste det sakligt sett alltmer bli en fråga om samspel mellan stat och näringsliv, mellan företag och kommuner och givetvis mellan företag och deras anställda. Vad jag tycker hittills har diskuterats alldeles för litet är samspel och samråd mellan företag och deras respektive kommuner. I vissa fall kan samråd förekomma men i andra finner man här verkliga glapprum i vårt dynamiska utvecklingsarbete. Ett företag eller en koncern kan hålla på i flera år med planering, vilket så småningom kan resultera i utökning av drifien, med ökning av antalet anställda. Men resultatet kan också bli omläggning eller nedläggning av vissa delar och kanske friställande av hundratals man. I det första, gynnsamma fallet hålles kommunerna å jour, ty då är det nödvändigt för företaget att få bostäder för de nyanställda. Men i det senare fallet, då planeringen innebär ett friställande av folk, får kommunerna inte alltid de nödvändiga informationerna. För företagsstyrelsen innebär detta kanhända företagsekonomiska fjädrar i hatten, för kommunalmännen däremot enbart bekymmer samt för de friställda i många fall tragedi.

För många framstår väl detta som utopiska resonemang, men som målsättning bor de det ändå vara någonting eftersträvansvärt. För att komma i närheten av denna målsättning måste också, förutom vår ambitiösa arbetsmarknadspolitik, våra kommuner ges en större roll och ett större kompetensansvar. Vi vet ju att det som investerats i våra industrier också obönhörligen har sin motsvarighet i samhällets investeringar, annars funktionerar inte det hela. Vi vet också att nedläggning av en industri innebär kapitalförstöring av båda parters investeringar på en ort. Här borde väl alltid, hur resultatet än blir, föreligga behov av ständig information och överläggning. Hur detta samspel skall lösas skall jag inte kategoriskt svara på, men om kommunerna gentemot företagen får säte i styrelsen eller om på annat sätt möjlighet ges dem till fortlöpande informationer om företagens utveckling borde ingående övervägas. Storstadsregionerna har väl inte så stort intresse av detta — där går det nu av bara farten — men för landet i övrigt tror jag att detta kunde vara av intresse. Resonemanget gäller til syvende og sidst hela vårt moderna samhälles möjligheter till inte bara en effektiv utan också en harmonisk utveckling. Föregående talare har i likhet med en del andra från de borgerliga partierna talat om arbetslösheten, och då även räknat med sådana som väl egentligen inte är arbetslösa, nämligen de som är på skyddade verkstäder, omskolningskurser 0.s. v. Om vi inte tar in dessa bland de arbetslösa anser den föregående talaren detta vara någon form av trollkonster. Jag tycker att det motsatta resonemanget som har förts här från de borgerligas sida är trollkonster. Om vi skall dra upp sådana diskussioner får vi knappast något begrepp om vad en arbetslös är, därför att då kan vi ta in många andra som också deltar i yrkesutbildning eller kurser. Här gäller det ju i huvudsak kurser. Jag tycker att vi inte skall försöka förvränga detta problem så vi inte vet vad vi talar om. Ja, herr talman, en annan fråga som jag också kortfattat vill beröra gäller vår orättvisa lönestruktur. Låglöneutredningen, som tillsattes till följd av vår motion år 1965, lär nu komma med brännbart stoff i denna fråga. Vi lär ju inte vara mogna för lagstiftning i fråga om löner, men vi kan ändå tillåtas att med största intresse följa vad som här kommer att ske. Frågan är om vi inte i lönehänseende här i landet har kvar det klassamhälle som vi på andra områden till stor del har avskaffat. Många av oss kanske har blivit så realistiska att vi inte tror att det går att få en annan ordning. Andra tror att det måst2 till djupare ingrepp i hela vårt system, medan många säger att lösningen ligger i den pågående strukturomvandlingen, där låglöneindustrin skall försvinna. Strukturomvandlingen kanske, varefter den kommer, kan bli positiv och resultera i bättre lönerelationer, även om vi inte har några garantier härför. Men det gäller ändå att vi redan nu bör få bort en massa fördomar i gällande lönebildning. Jag ansluter mig gärna här till vår facklige låglönekämpe på stockholmsbänken i denna kammare, som verkligen vill ha andra normer och metoder för lönebildningen. Men som sagt, det är fortfarande parterna på arbetsmarknaden som har ansvaret härvidlag. De fackliga organisationernas företrädare sköter naturligtvis sina jobb. Även de högavlönades fackliga direktörer har ju denna uppgift för sina medlemmar i första hand. Här får vi endast uttrycka förhoppningen att arbetsmarknadens löntagarparter kan komma fram till en gemensam nämnare, där den grupp som arbetar fullt, men ändå får för lite i avlöningspåsen, verkligen släppes fram, även om det skulle innebära relativ sänkning för de högavlönade. Frågan är om det finns så modiga män bland de högavlönades funktionärer, som verkligen vill gå med på tanken att utan snäva fackintressen söka lösa våra lågavlönades problem. Jag anser också denna fråga vara oerhört viktig för en harmonisk utveckling av vår demokrati. Herr talman! Jag har med detta korta inlägg bara velat ge en bild av allvaret i min syn på frågan om de arbetslösa och frågan om de lågavlönades problem. De borgerligas agerande i arbetslöshetsoch låglönefrågor, som vi också hört i dag, röjer mycket sekundära, taktiska tankegångar utan någoi rotfäste. Att utveckla samhället vidare även här kommer därför alltjämt att åvila socialdemokratin.

Herr talman! Barnfamiljerna har under de senaste åren blivit lovade en genomgripande familjepolitisk reform, när de utredningar som har arbetat med detta område har lagt fram sina förslag. Nu har en av utredningarna — den familjepolitiska kommittén — lagt fram sina förslag. Ändå blir barnfamiljerna efter vad jag kan förstå grvmt besvikna av det som föreslås i statsverkspropositionen. Det blir ingen direkt höjning av de allmänna barnbidragen. Det enda vi ser av den stora reformen är futtiga 75 miljoner kronor till ökade bostadsrabatter. Visserligen sade statsminister Erlander i går här i kammaren att det ges 300 miljoner kronor till ökat stöd åt barnfamiljerna. Men i föregående års statsverksproposition kan man läsa att det utgår 225 miljoner till nuvarande familjebostadsbidrag. I årets statsverksproposition föreslås 300 miljoner kronor till de nya bostadsrabatterna. Jag kan inte finna annat än att höjningen är 75 miljoner kronor. Jag kan då inte förstå statsministerns ord från denna talarstol. Tror han verkligen inte att vi riksdagsledamöter läser statsverkspropositionen? Det var väl ändå inte så att statsministern ville få dessa siffror att se litet snyggare ut därför att debatten sändes i TV. Så litet blev det alltså av regeringens insatser för barnfamiljerna. Det hjälper inte att regeringen har fått en ny familjeminister, som vid ett flertal tillfällen har utlovat en reform i år. Jag måste för övrigt också beklaga att vi så sällan ser statsrådet Odhnoff här i kammaren för att direkt ta del av vad vi ledamöter har att anföra på familjepolitikens område. Att det inte har blivit mera pengar till barnfamiljerna vet jag inte om man skall tyda så att finansministern kanske inte tillhör de barnvänliga här i landet. Visserligen är det ekonomiska läget mycket kärvt — det vet vi alla — men att det skulle gå ut så hårt just över barnfamiljerna, att man inte ens återför barnbidraget till det realvärde som det fick vid den senaste höjningen för tre år sedan, det är i varje fall för mig alldeles oförståeligt. Vi vet ju att efter den senaste justeringen har vi t.ex. fått en höjning av omsättningsskatten, och det drabbar särskilt barnfamiljerna som ju har stort behov av t.ex. livsmedel och kläder, behov som nödvändigtvis måste tillfredsställas. Det skulle i dagens läge behövas en uppräkning med 100 kronor av barnbidraget för att återställa det till dess gamla värde. Vi inom centern har under många år föreslagit att barnbidragen skulle indexregleras. Vi har mycket svårt att förstå att just barnfamiljerna inte skall kunna få detta skydd mot inflation. Vi har ju principen införd t.ex. på pensionerna. Det är också, som jag ser det, ganska naturligt att barnfamiljerna utöver att få barnbidraget återfört till dess tidigare realvärde också bör få något mer av standardhöjningen. I en motion från centerpartiet till förra årets riksdag påpekade vi orättvisorna och sveket mot barnfamiljerna. Vi föreslog att det skulle skapas ett utrymme i detta års budget för att åtminstone återställa realvärdet på barnbidraget — men som vi vet nu har det inte blivit någonting av med det. Barnbidragen har väl alltid ansetts, och jag hoppas att de fortfarande anses, skola verka utjämnande mellan familjer med barn och familjer som inte har barn i aktuell ålder. Som jag sade blev det inte så mycket med den familjepolitiska reformen mer än de 75 miljonerna till bostadsrabatt. Det är ju en proposition att vänta just om bostadsrabatterna längre fram i vår. Jag skall inte göra så många gissningar om vad den kan innehålla, men jag hoppas ändå att reglerna för dessa bidrag skall bli bättre än reglerna för nuvarande familjebostadsbidrag, som innebär att många familjer med låga inkomster och flera barn inte får något bidrag därför att de inte har lyckats skaffa sig bostad med den standard som krävs. Jag anser för Övrigt att vi inte skall ha några konsumtionsdirigerande bidrag utan ait barnfamiljerna bör få använda pengarna till den konsumtion som de själva önskar. Jag tycker att vi länge nog har varit förmyndare och jag tycker att vi skall sluta med det. Dessutom har ju riksdagen uitalat sig för att familjebostadsbidragen skall ändras till annat stöd. Det är kanske onödigt att tala om denna fråga nu, eftersom propositionen kommer senare, men jag vill ändå säga att jag för min del inte anser att vi bör ha ett stöd som på något sätt knyter an tili bostaden, t.ex. den bostadskostnad som det har talats om. Vem skall i så fall avgöra vad som är bostadskostnad? Det kan ju inte enbart vara den hyra som man betalar. Det kan också vara dryga utgifter utöver själva hyran som även är bostadskostnad eller boendekostnad. Men jag hoppas att vi när propositionen kommer i den skall finna förslag som är så generella som möjligt om stöd till familjer med låga inkomster och många barn. Vi har från mittenpartiernas sida många gånger reagerat mot att man inte ser familjepolitiken som en enhet och gett utredningsuppdraget till en utredning som skulle kunna arbeta igenom hela fältet, alltså det direkta stödet, barntillsynen och familjebeskattningen. Dessa frågor hör ju ändå så intimt samman, att det inte går att få en vettig lösning om de inte utreds i ett sammanhang. Det har ju nu också visat sig att det är svårt att arbeta med utredningar på olika håll och få dessa utredningar att lägga fram förslag något så när på samma tid så att man kan göra en helhetsbedömning. Jag tänker då på den kommitté som ser över familjebeskattningen. Den har ännu inte kommit med något förslag. Jag förstår mycket väl att det kan ta tid och möta stora svårigheter att lägga fram förslag om ändringar i skattesystemet, men jag tror väl ändå inte att problemen kan vara så stora, att kommittén inte borde under den tid den arbetat hunnit komma med någon lösning. Principen är väl ändå klar, att vi skall ha samma skatt på samma inkomst oberoende av civilstånd. Med nuvarande sambeskattning gynnar vi inte barnfamiljerna ekonomiskt, utan vi gynnar äktenskapet. Jag för min del finner det alldeles otroligt, att två gifta personer skall kunna ha högre leynadsomkostnader än två ogifta personer. Ändå betalar två gifta lägre skatt än två ogifta upp till ganska höga inkomster. De ensamstående får alltså betala en extra skatt som är alldeles orimlig. Sambeskatiningen har också olika effekt i olika inkomstlägen. De som tjänar på sambeskattningen är gifta män med hög inkomst, vilkas fruar icke förvärvsarbetar. En man som tjänar 590 000 kronor får 3 750 kronor i skattelättnad, medan en med 12000 kronor endast får 750 kronor i skattelättnad. Man har ansett att vi nu inte har råd med vårdnadsbidrag till små barn, hur nödvändigt vi än kan anse detia vara. Men dessa skatteavdrag, man kan vanvördigt säga vårdnadsbidrag till gifta män med höga inkomster, anser vi oss av någon anledning ha råd med. Det är för mig personligen alldeles oför ståeligt. Jag hoppas att den kommitté som arbetar snart kommer med förslag om särbeskattning och då också med förslag för att lösa frågan för de faktiskt sambeskattade, som nu inte kan tillämpa den frivilliga särbeskattningen. Det gäller familjer, där båda arbetar i det gemensamma företaget. Jag vill här poängtera att när vi Övergår till en särbeskattning, måste det naturligtvis kompletteras med ökat direkt stöd till barnfamiljerna. Den tredje utredningen när det gäller familjepolitik har sysslat med barntillsynsfrågorna. Det var under många år ett alldeles försummat område. Yrkesintensiteten bland kvinnorna ökade och därvid behovet av barntillsyn. Men tillsynsplatserna ökade inte. Nu har — och det är glädjande — utbyggnaden ökat, men trois detta är det i dag endast 20000 barn under sju år som har ordnad tillsyn, medan det är 150 0900 som behöver det. Det gäller alltså barn, vilkas båda föräldrar förvärvsarbetar. Av dessa små barn under sju år är det över 3090 som helt får klara sig själva. För övriga 127000 finns det många olika tillsynsformer, varav flera mycket provisoriska som lämnar mycket övrigt att önska. Det är glädjande att regeringen nu äntligen inser att familjedaghemmen behövs och bör stödjas genom statsbidrag. Det har tagit många år att komma underfund med detta, och det är glädjande att mittenpartiernas förslag nu äntligen ser ut att bli verklighet. Men vi får nu inte förvanska förslaget med för njugga kvotregler, som utgör spärr innan bidragen börjar utgå. Det kan få mycket underliga konsekvenser. Sålunda påpekar länsstyrelsen i Östergötland i sitt remissvar, att endast tre kommuner i Östergötland skuile kunna erhålla statsbidrag med föreslagna regler. Det är i regel de små kommunerna som ställs utanför. Vi skall väl inte från början skapa regler som tar bort den effekt vi avser, näm ligen att få fler tillsynsplatser. Barntillsynsfrågan är så prekär att vi på alla sätt måste försöka lösa den, och jag tror att vi mycket fort skulle kunna få eit gensvar från kommunerna, om vi inte skapar hindrande spärrar. Statsbidraget föreslås bli 35 procent på kommunernas nettokostnad. För närvarande utgår bidrag till barndaghemmen med 45 procent av arbetskraftkostnaden, och vi anser att samma procentsats bör tillämpas här, d.v.s. 43 procent. Utredaren som undersökt frågan om familjedaghemmen gör sig skyldig till det fel som socialdemokraterna så ofta gör, nämligen att blanda ihop barntillsyn och förskola. Utredaren föreslog nämligen att tillsynstiderna — märk ordet tillsynstiderna! — i förskolorna skall förlängas med tanke på de förvärvsarbetande föräldrarna. När skall vi få klara begrepp härvidlag? Barndaghem och familjedaghem är barntillsyn och förskola är en förberedelse til grundskolan. Någon förlängning av den dagliga tiden i förskolan tycker jag i varje fall inte bör vara aktuell. Vi bör med vår familjepolitik syfta till största möjliga trygghet för föräldrarna, större ekonomisk trygghet med direkta barnbidrag och personlig trygghet genom att barntillsynsfrågorna löses. Det är med stort beklagande som man tvingas konstatera att regeringen inte har varit mäktig att lösa dessa trygghetsfrågor för barnfamiljerna.